Fru talman! Mikael Larsson har frågat mig om jag har för avsikt att säkerställa att Postnord för en dialog med berörda aktörer inför förändringar i postutdelningen. En väl fungerande postverksamhet i hela landet är en viktig fråga för regeringen. Svenska folket ska kunna lita på posten och att breven kommer fram i tid. Det är Post och telestyrelsen som är den myndighet som är utsedd av regeringen att utöva tillsyn inom postområdet, och myndigheten för en tät dialog med alla postoperatörer, varav Postnord är den största. Det är vidare bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter samt den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet. Regeringen har genom statens ägarpolicy högt ställda krav på att bolag med statligt ägande ska agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende. Som ansvarig minister för förvaltningen av bolag med statligt ägande för jag en löpande dialog med Postnord, bland annat om vikten av att bolaget för en öppen och konstruktiv dialog med sina intressenter, särskilt i ett läge där vi går igenom en ganska stor strukturförändring.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Statsrådet var ju inne på att det sker en stor och snabb förändring på postmarknaden och kopplat till post och tidningar. Vi ser att brevvolymerna sjunker medan mängden paket ökar. Detta är något som har skett under många år, och det sker snabbt över hela landet. Interpellationen handlar framför allt om kundbemötandet. Jag har full respekt och förståelse för att statsrådet inte kommer att kunna gå in och svara i detalj om varje enskilt ärende, men jag vill ändå ta upp detta som ett exempel på en attityd och ett kundbemötande som inte känns okej från ett statligt företag. I min hemkommun, Marks kommun, finns det i Kinna ett bostadsområde med både kommunala bostäder och bostäder som ägs genom en samfällighetsförening där man kan vara medlem. Där vill man flytta samman postlådor till en postlådesamling, vilket de boende är positivt inställda till, för de förstår att brevvolymerna och kanske också tidningsvolymerna sjunker. Men det som blir kruxet i det här fallet är att man som samfällighetsförening också har en samfällighetslag att ta hänsyn till. Där regleras det via lantmäteriförrättningar att man inte kan sätta samman en postlådesamling. I ett nyhetsinslag i TV4-nyheterna den 24 oktober 2020 uttalade sig en produktionschef på Postnord i stil med: Gör man inte som vi säger får man hämta sin post på ett företagscenter, och det är bara att lyda order. Att man uttalar sig på detta sätt utan att ha kommit fram till en lösning som passar alla - den ska ju passa Postnord i det här fallet, men den ska också passa de boende - känns inte okej från ett statligt företag. I det här fallet handlar det om Postnord, men det hade lika gärna kunnat vara en statlig myndighet eller ett annat statligt bolag. Frågan är: Har ministern för avsikt att säkerställa att Postnord för en dialog med berörda aktörer inför en förändring i postutdelningen? I statsrådets svar kan man läsa att man bland annat för en löpande dialog om vikten av att bolaget har en öppen och konstruktiv diskussion. Min fråga avsåg framför allt att man ska säkerställa att detta verkligen sker. Jag skulle gärna vilja att ministern utvecklade svaret på min fråga lite grann: Har ministern för avsikt att säkerställa att Postnord för en dialog med berörda aktörer inför en förändring i postutdelningen?
Fru talman! Postnord är ett bolag som är en sammanslagning av den gamla svenska posten och den gamla danska posten. Sammanslagningen skedde för över ett årtionde sedan och var, inte minst i denna kammare, kontroversiell när den genomfördes av den förra regeringen. Detta skedde under en tid när den ganska snabba förändringen av poststrukturen, inte minst via digitaliseringen, hade påbörjats, framför allt i Danmark. Inte minst genom lagförändringar sjönk volymerna i den danska verksamheten ganska raskt. Det är klart att det har gjort att situationen har varit väldigt tuff för Postnord. Jag tror att alla begriper att det blir svårt om man inte har intäkter. Den utveckling som vi såg i Danmark såg vi naturligtvis också i Sverige, om än något senare. Nedgången i brevvolymer som startade också här för en tid sedan har nu accelererat. Jag tror att vi alla förstår varför. Vi skickar allt fler elektroniska mejl till varandra och allt färre handfasta brev. Också det offentliga ska digitaliseras mer. Därmed kommer det att bli mindre och mindre sådana volymer. Detta gör naturligtvis att intäkterna från brevförsändelser minskar kraftigt. Samtidigt ökar paketvolymer av samma skäl, precis som Mikael Larsson säger. Det här gör naturligtvis att detta bolag har behövt göra ganska stora och ibland smärtsamma förändringar. En del har gått bra. Annat har inte gjort det. Det är klart att vi kontinuerligt jobbar med den struktur som finns när det gäller en dansk-svensk post. Vi jobbar kontinuerligt för att försöka stötta och hjälpa bolaget att komma in i den nya tiden - man har ju hela sin historia med postförsändelser och allt vad det innebär. Jag förstår naturligtvis att Mikael Larsson som lokal riksdagsledamot tar upp en fråga från Marks kommun. Precis som Mikael Larsson vet kan jag inte kommentera enskilda ärenden på det sättet, men jag kan försäkra generellt att vi för en kontinuerlig diskussion med Postnord om den strukturförändring som sker. Naturligtvis ställer vi ganska höga krav på att statliga bolag eller bolag med statligt ägande ska föregå med gott exempel och se till att göra det så bra det går, men jag vill samtidigt påpeka att med sammanslagningen med den danska posten inleddes en period som har varit väldigt besvärlig. Den resan är inte över än. Vi är fortfarande mitt i en strukturförändring, och den kommer att fortsätta. Vi kommer i nära dialog med postens styrelse och ledning fortsätta att se till att stötta och hjälpa så att strukturförändringen går så bra som möjligt både för kunderna och för bolaget.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Självklart ska vi komma ihåg att Postnord i grunden är ett bra företag. Det är ett bra bolag. Jag har själv haft förmånen att bland annat få göra studiebesök på Rosersbergs postterminal. Det är en fantastisk verksamhet som bedrivs. Bolaget har ett fantastiskt nät för att kunna distribuera brev och paket i landet. Jag har också under en hel dag följt med en lantbrevbärare ut på den sista slingan för att få ut brevet till slutkund. Det är ett bra sätt att få intryck och insyn i hur det verkligen fungerar och ska fungera. Utifrån det besöket kan jag garantera att det fungerade väldigt bra. Jag delar bilden av att saker och ting måste få förändras - jag tror inte att någon säger emot det. Men man behöver ha en konstruktiv dialog när man väl ska gå in och göra en förändring. Det kan vara allt från att lägga om rutter till att göra brevlådesamlingar. Det kan handla om den diskussion som nu pågår som är kopplad till varannandagsutdelning och hur det kan påverka kunder, kanske framför allt på landsbygden. Det kan gälla brev till företagare men kanske också den diskussion som är kopplad till tidningsbranschen. Jag är övertygad om att även statsrådet är uppvaktad om detta. Det viktiga är att man har en konstruktiv dialog, ett konstruktivt samtal, så att inte den ena parten rusar åt andra hållet. Det är viktigt att båda blir så nöjda som möjligt. Båda parter i detta fall, som är i Kinna, kanske inte kan bli helt nöjda. Men man måste kunna sätta sig ned och verkligen hitta en lösning innan den ena parten snabbt rusar iväg. Jag förstår att statsrådet inte kan kommentera detta fall, men här har man alltså en annan lagstiftning, samfällighetslagstiftning, att ta hänsyn till. Att man som statligt bolag springer vidare och anser att man inte behöver ta hänsyn till den tror jag inte låter särskilt bra i svenska folkets öron. Jag tror inte att det låter särskilt bra om man ska prata om tillit till myndigheter och statliga bolag.
Fru talman! Jag tror att vi är helt överens. Man gör denna typ av ibland ganska smärtsamma förändringar. De är smärtsamma eftersom affärsmodellen inte är riggad för detta. De är smärtsamma för personalen, som naturligtvis får vara med om ganska stora förändringar. De är också smärtsamma eftersom infrastrukturen i sig förändras. Människor som är vana vid den kan tycka att det blir otryggt innan de får besked. Det är klart att vi ska försöka se till att bolaget gör detta så bra som möjligt. Det är därför vi ställer de krav som vi ställer. Om detta är vi helt överens, och vi kommer att fortsätta det arbetet. Det innebär inte att det inte kommer att uppstå incidenter som kan betecknas som brister. Men vi får försöka hjälpas åt att se till att det rättas till så fort det går.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Det är positivt att statsrådet förstår problematiken i detta. Det kan, som jag har uttryckt det, vara en rad av händelser som har påverkat detta. Jag tror att man i grunden behöver ställa sig själv en fråga. Det är en fråga som vi måste ha för ögonen oavsett om vi är i Sveriges riksdag, i regeringen, i kommuner eller i regioner: Vem är till för vem? Det är inte Sveriges invånare som är till för staten och, i detta fall, Postnord, utan det är staten och, i detta fall, Postnord som är till för Sveriges invånare. Detta tror jag, oavsett vilken förändring eller utveckling som sker. Vi är inne i digitaliseringen. Vi märker nu, med corona, att den har betytt jättemycket. Vi har kunnat ställa om samhället på ett helt annat sätt. Det är ändå viktigt att tilliten finns och att man har förtroende. Det är oerhört viktigt att man har tillit till och förtroende för det offentliga, för det är ändå det som på något sätt företräder oss på de stora arenorna. Jag tackar än en gång statsrådet för svaret. Jag kommer att fortsätta att följa frågan, både det lokala ärendet och Postnord nationellt. Jag sitter i trafikutskottet. Jag kommer självklart också att följa det som är kopplat till digitaliseringen och kundbemötandet och attitydfrågan, som vi är inne på.
Fru talman! Det var så klokt uttryckt av Mikael Larsson att jag inte har något annat att tillägga än ett tack för debatten.